Herr talman! Edward Riedl har frågat mig om det anförda föranleder något lagstiftningsinitiativ eller någon annan generell åtgärd från min sida. Frågan ska läsas mot bakgrund av att det estniska flygbolaget Avies, som innehar ett estniskt utfärdat driftstillstånd, varit involverat i ett antal incidenter i Sverige som utretts av Haverikommissionen.Det internationella regelverket, utarbetat inom ramen för Internationella civila luftfartsorganisationen, Icao, bygger på statens ansvar att garantera viss luftfartssäkerhet genom driftstillstånd och andra tillstånd. Lagstiftning kring driftstillstånd är gemensam inom EU. Fördelningen av ansvar och uppgifter mellan Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, Easa, och de nationella luftfartsmyndigheterna preciseras i det som kallas Easas grundförordning. En av hörnstenarna i den inre marknaden för lufttransporter är det ömsesidiga erkännandet av tillstånd utfärdade av andra medlemsländer. Utan det ömsesidiga erkännandet faller systemet.Precis som Edward Riedl beskriver har Avies sitt driftstillstånd utfärdat i Estland. Estlands flygsäkerhetsmyndighet är därför behörig EU-myndighet att säkra att verksamheten bedrivs i enlighet med tillståndet. En av Easas kärnuppgifter är att genom standardisering säkerställa en gemensam nivå på genomförandet av lagstiftningen och i tillsynen av densamma i EU. Genom tillsyn av medlemsländernas myndigheter säkerställer Easa att myndigheterna uppfyller kraven, och om så inte är fallet, att åtgärder vidtas.Lagstiftaren har också förutsett att det kan uppstå en situation när extraordinära åtgärder kan vara befogade. Av Easas grundförordning framgår att medlemsländerna, kommissionen och Easa ska samarbeta för att säkerställa genomförande av lagstiftningen. Vidare framgår ett krav på ömsesidigt erkännande men också en möjlighet för kommissionen att inleda ett ärende om att upphäva det ömsesidiga erkännandet för ett specifikt certifikat.Transportstyrelsen har i det aktuella fallet vidtagit en mängd åtgärder som EU-rätten tillåter. Den har under 2014 bland mycket annat intensifierat kontakterna med den behöriga luftfartsmyndigheten i Estland och erbjudit den estniska myndigheten stöd i arbetet och begärt förstärkta tillsynsinsatser. För bolagets enda svenskregistrerade flygplan har Transportstyrelsen dragit in luftvärdighetstillståndet. Utöver detta har Transportstyrelsen lyft frågan om allvarliga flygsäkerhetsbrister hos Avies i Easas flygsäkerhetskommitté. Jag noterar också att Easa i höstas genomförde en inspektion av den estniska myndigheten. Den följs nu upp och det är för tidigt att säga vad det kommer att resultera i. Det arbetet ägs och drivs av Easa.EU-kommissionen har påbörjat en översyn av Easas grundförordning, där förslag väntas presenteras under året. Jag utesluter inte att regeringen i samband med översynen påtalar behovet av en tydligare lagstiftning om det utifrån Easas arbete skulle visa sig befogat.

Herr talman! Att flyga är ett av de allra säkraste sätten att transportera sig på. Genom långvarigt internationellt samarbete har man säkerställt flygsäkerheten såväl i Sverige som i stora delar av världen. Ingen som sätter sig i ett passagerarflygplan i Sverige ska behöva vara orolig för sin säkerhet. Trots det gick den svenska Haverikommissionen i höstas ut med en varning till svenska flygpassagerare när det gällde att använda sig av ett flygbolag som den svenska staten har upphandlat trafik av. Det är givetvis helt oacceptabelt, och det är mot den bakgrunden jag har interpellerat infrastrukturministern.Herr talman! Jag vill egentligen veta vilka olika typer av åtgärder statsrådet kan tänka sig att vidta för att komma till rätta med problematiken. Jag är lite besviken, men bara lite, för jag tycker att det svar som avgetts är lite för svagt. Det är helt enkelt lite för defensivt. Jag menar att det inom ramen för det europeiska samarbetet är möjligt att vara mer tydlig i sättet att framföra kritik. Jag påstår inte att det här är en rakt igenom enkel fråga. Jag tycker att ministern på ett relativt bra sätt i sitt svar redogjorde för en hel del av de utmaningar som finns på området.
Herr talman! Flygsäkerheten är som sagt en oerhört viktig fråga. Självklart ska den passagerare som sätter sig i ett flygplan i Sverige vara säker på att det är en säker resa man ger sig ut på. Därför finns det på flygområdet ganska många förordningar, regler och lagar som varje företag har att rätta sig efter.Det som komplicerar det här ärendet är att vårt lands tillsynsmyndighet, Transportstyrelsen, inte har några befogenheter att ifrågasätta ett annat EU-lands tillstånd. Däremot har Transportstyrelsen, med de lagliga möjligheter som finns inom EU, vidtagit en lång rad åtgärder och på olika sätt påtalat den oro som finns i Sverige för företagets bristande säkerhetskultur samt på olika sätt försökt få den estniska myndigheten att vidta åtgärder.

Det arbetet kommer den svenska regeringen självfallet att följa med stort intresse. Vi kommer också att se om det finns ytterligare möjligheter att bevaka frågan eller få en lösning på de problem som finns. Jag ska tillägga att även Trafikverket inom sitt verksamhetsområde har fokus på den här frågan. Målsättningen är självklart att inga osäkra flygningar ska genomföras i svenskt luftrum.
Herr talman! Jag sa att jag tycker att delar av svaret är svagt. Jag tycker att det är lite för defensivt. Jag försökte också säga att jag tyckte att mycket av det ministern sa gav en korrekt beskrivning och att jag tror att det är farligt att förenkla debatten alltför mycket. Som jag sa är det inte enkelt.Det finns mer att göra än att regeringen och regeringens företrädare, i det här fallet ministern, säger att man avser att bevaka frågan. Jag menar att man även kan ta initiativ och vara mer pådrivande. Till exempel skulle en fråga till ministern kunna vara: Har hon talat med sin estniske kollega, bilateralt, om de problem som vi ser finns? Finns det andra åtgärder ministern kan tänka sig att vidta för att komma till rätta med problematiken? Det är frågor som hon skulle kunna ge svar på i kammaren i kväll.Har statsrådet pratat med sin kollega bilateralt om de problem som det här har inneburit? Kan statsrådet tänka sig andra åtgärder, som inte bara handlar om att bevaka och följa frågan utan också om att ta initiativ till att komma med lösningar eller förslag till lösningar?
Herr talman! Det pågår ett arbete, som jag sa. Det är inte så att Sverige har intagit en passiv hållning i frågan. Tvärtom har det vidtagits åtgärder, och det pågår alltjämt ett arbete för att komma till rätta med detta. En åtgärd som naturligtvis är fullt rimlig är att lyfta frågan exempelvis vid de ministerrådsmöten och liknande som försiggår. Så länge det pågår ett arbete inom Eesa kan man dock ifrågasätta det lämpliga i att lyfta detta till ministerrådsnivå. Det kan nämligen föra med sig en del andra frågor. Men det pågår alltså ett arbete, och Eesa har tagit till sig frågan. Jag är också som minister i Sverige beredd att trycka på ytterligare om man inte når framgång den vägen.

Herr talman! Jag vill för tydlighets skull säga att jag aldrig har menat att vi ska utöva påtryckningar på ett annat lands myndighet. Det jag försökte säga till ministern var att man kan prata med sina kolleger i andra länder bilateralt om frågeställningar som är av stor vikt för det egna landet. Det var det jag gjorde som medskick till ministern. Det handlar inte om något försök att ministerstyra i Estland.Jag vill tacka ministern för svaret på frågorna och upprepa att det inte är enkla frågor och att det inte är rakt igenom givet exakt vilka lösningar man alltid ska ha. Jag vill därmed tacka för debatten, men i mitt medskick till ministern vill jag säga att man kan vara mer offensiv än att bara följa frågan. Ingen som sätter sig på ett flygplan i Sverige ska behöva frukta för sin egen säkerhet. Det bör vara allas vår gemensamma utgångspunkt när det gäller flygpolitiken i Sverige. Oavsett om vi är för eller mot flygskatter eller Bromma flygplats existens kan vi nog vara eniga om detta.
Herr talman! Om detta råder fullständig enighet. Trafiksäkerhet i allmänhet och kanske flygsäkerhet i synnerhet är prioriterade frågor för regeringen. Att vi följer frågan med stort intresse beror naturligtvis på att vi vill säkerställa att vi inte ska behöva tveka när det är läge för ytterligare aktivitet från regeringens sida. Men det finns en ordning för hur den här typen av kontakter sker och på vilken nivå, och det pågår ett intensivt arbete på rätt nivå. Jag kommer noggrant att följa att det arbetet också ger önskvärt resultat.